Herr talman! Herr Andersson i Essvik har frågat mig, om jag avser att vidta några åtgärder för att lindra verkningarna för de arbetare och tjänstemän som kommer att friställas vid nedläggning av Svenska cellulosaaktiebolagets sulfitfabrik i Essvik. Den 25 januari varslade SCA om att driften vid Essviks sulfitfabrik i Njurunda beräknas upphöra den 27 maj i år. Företaget sysselsätter för närvarande 285 anställda varav 15 tjänstemän. En avvecklingskommitté kommer att bildas under de närmaste dagarna. Njurunda kommun ingår i ett arbetsmarknadsområde med ca 100 000 invånare med Sundsvall som centralort. Sundsvallsområdet har under senare år kännetecknats av ett expansivt näringsliv med god tillgång på arbetstillfällen. Kommunikationerna mellan Njurunda och angränsande orter är goda, vilket gör det möjligt för de permitterade att ta anställning vid annat företag inom sundsvallsområdet. Cirka 70 av de permitterade kommer att flyttas över till andra fabriker inom SCA-koncernen — de flesta till Svartviks sulfitfabrik i Njurunda. Ett 30-tal äldre personer kommer att erbjudas pensionering från bolaget. Arbetsförmedlingen i Sundsvall har vidare aviserat att drygt 300 man behöver rekryteras under våroch sommarmånaderna. Länsarbetsnämnden bedömer därför möjligheterna att få nya anställningar inom området såsom goda. En industrinedläggning är givetvis besvärlig för alla dem som berörs härav. Det är därför en angelägen uppgift för statliga och kommunala organ att lämna det bistånd som behövs för att underlätta nödvändiga omplaceringar. I första hand är det en arbetsförmedlingens uppgift att vidta alla de åtgärder som är erforderliga. Jag förväntar mig att speciell uppmärksamhet därvid ägnas åt den äldre arbetskraftens problem.

Herr talman! Jag ber att få tacka inrikesministern för svaret. För att undvika alla missförstånd vill jag börja med att säga, att jag är helt införstådd med att företagen måste ra tionalisera och koncentrera verksamheten till större enheter, om de skall kunna leva vidare. Tragiken i fallet Essviks sulfitfabrik är inte först och främst att Essvik är min egen hembygd utan att fabriken där var den första massafabrik som införde kontinuerlig drift. Detta fick också stor publicitet i hela landet. Tack vare en klok personalpolitik av den dåvarande ledningen för företaget gick arbetarna med på att införa sådan drift, och detta var väl en av grundorsakerna till att företaget kunde leva vidare och utvecklas. Nu har man ju svårt att tänka sig en cellulosafabrik som producerar 300 000—400 000 ton utan kontinuerlig drift. Men arbetarna i Essvik var nog inte vid den tidpunkten medvetna om att de samtidigt slog den första spiken i fabrikens egen likkista. Av inrikesministerns svar framgår att han tror att detta problem skall kunna lösas på traditionellt sätt. Jag finner av svaret att man räknat med att Svenska cellulosabolaget skall kunna ta hand om ett 70-tal arbetare, de flesta vid Svartvik. Detta överraskar mig, ty vid ett sammanträde som vi haft med ledningen för SCA framgick det klart att man inte räknade med att fabriken i Svartvik skulle kunna ta emot någon ytterligare arbetskraft. Detta förstår jag också, eftersom det där pågår en kraftig rationalisering. De ändrade virkesförhållandena gör tvärtom att man räknar med att rationalisera bort 38 å 40 man från fabriken. Jag tror att problemet för Essvik kommer att kvarstå till dess att åtgärder vidtages för att hjälpa dem som nu är illa utsatta. Givetvis drabbar svårigheterna även kommunen, men där föreligger ingen fara för katastrof och inte heller för ett nytt 1930-tal. Det kommunala problemet är att företaget avser att ha' kvar hela industrimarken intakt för kommande behov, Det är en sträcka på 3 kilometer, belägen kring Ljungans utlopp där det finns djuphamn, som vi tycker skulle vara lämplig för annan industri. Bolaget har dock förklarat att det är villigt medverka till att annan mark ställes till förfogande i omedelbar närhet av Essvik. Tillåt mig slutligen säga, herr talman, att för arbetare, förmän och tjänstemän blir slaget hårdast, trots att de har anat Essviks öde. Av de 278 som berörs kommer 30 över 64 år att pensioneras. Pensionsbeloppet är ännu ej känt, men man måste utgå från att 64-åringarna tvingas söka sig annat arbete för att skapa bättre existensmöjligheter. Vari det arbetet skall bestå är det många som frågar sig. 130 av de friställda är i åldern 45—963 år, och även för dem uppstår mycket stora svårigheter. Också för de övriga blir det besvärligheter men inte i samma utsträckning som för de äldre. Vi hoppas att något hundratal skall kunna placeras vid Svenska aluminiumkompaniet, som har sina anläggningar vid gränsen till Njurunda. Det är, såvitt jag vet, den enda arbetsplats som ligger någorlunda nära Essvik och som skulle kunna suga upp viss del av arbetskraften.
Herr talman! Jag har självfallet full förståelse för de synpunkter herr Andersson i Essvik framförde i sin kommentar. Herr Andersson lade in en viss känslobetoning i sitt anförande — han kommer från trakten, han har kanske just arbetat i den industri som nu läggs ned. Men jag uppskattar också den sakliga bedömning han gjorde. Vad vi nu tvingas till är nämligen att möta en utveckling som innebär att företag kommer att läggas ned. Det gäller att investera, att rationalisera, att effektivisera för att vi skall kunna överleva och för att vi skall få en tillräcklig konkurrenskraft hos de företag som kommer att finnas kvar. terna har jag framför mig en redogörelse från = arbetsmarknadsstyrelsen, vari redovisas att cirka 70 av de permitterade kommer att flyttas över till andra fabriker inom SCA-koncernen — de flesta till Svartviks sulfitfabrik i Njurunda. Jag kan inte gå in i diskussion med herr Andersson huruvida antalet är det riktiga, men jag har litat till den uppgift som föreligger. Låt mig emellertid, herr talman, också göra en kortfattad kommentar. Vi möter nu dagligen nyhetsorganens besked om företagsnedläggningar och om driftsinskränkningar. För de flesta av oss framstår väl dessa besked som det avgörande — det som vi lägger märke till, det som vi tänker på. Den omfattande verksamhet i fråga om nyorganisation och nyindustrialisering som pågår i vårt land möter vi inte på samma sätt. De siffror rörande rekryteringsbehovet under våroch sommarmånaderna som jag redovisat i interpellationssvaret — det gäller drygt 300 man — avser företag i expansion, delvis påverkade i sin utbyggnad av lokaliseringsbiståndet. Svenska aluminiumkompaniet anger ett behov av över 200 man, Stockholms superfosfat fabriks AB ett behov av cirka 75 man. Jag tror det kan vara värdefullt att lämna dessa besked också — de visar på industrier i expansion och tillväxt. Och sådana finns inte bara i denna region utan över hela vårt land. Dessutom vill jag tillfoga att jag under dagen haft samtal med generaldirektören i arbetsmarknadsstyrelsen. Jag har efterhört i vilken omfattning det till arbetsmarknadsverket inrapporterats varsel om ytterligare industrinedläggningar och har fått uppgiften att det för dagen inte finns några besked om nedläggningar som berör över 100 anställda. Jag tror att det är värdefullt att också kunna ge detta besked för att vi inte bara skall stirra oss blinda på de uppgifter om nedläggningar som nu lämnas. Det finns också ett annat inslag i bilden, som vi hoppas efter hand skall ge ett ljusare intryck. Därmed underskattar jag inte på något sätt de besvärligheter i vilka de människor råkar som får besked om nedläggningar. Jag har i mitt svar velat ge uttryck för uppfattningen att de skall ha all hjälp som från samhällets sida kan lämnas för att lindra omställningssvårigheterna.
Herr talman! Jag är glad om inrikesministerns optimism i detta avseende visar sig vara berättigad. Jag tror att arbetarna och tjänstemännen i Essvik om möjligt skulle vara ännu gladare om så skulle vara fallet. Men jag är inte lika optimistisk, och jag hoppas alltså att jag åtminstone på den punkten får fel. Problematiken kring fabriken i Essvik är något av ett koncentrat av den norrländska industrilokaliseringen. I Essvik finns 200 egnahemsvillor och omkring 795 hyreslägenheter, alla med vatten och avlopp, byggda delvis med statliga och kommunala bidrag. Det är industrier som efter den 27 maj kommer att saknas. Måste inte alla dessa faktorer komma med i bilden vid en nationalekonomisk och driftekonomisk bedömning av denna problematik?
Herr talman! Jag skulle egentligen bara vilja ställa ytterligare en enkel fråga. Vad är alternativet? Är alternativet att vi söker påverka företaget att fortsätta att driva en verksamhet som företaget självt bedömer vara omöjlig? Jag tror att herr Andersson i Essvik och jag är överens på den punkten. Därmed är det klart. Det är industrien som har tagit ställning till frågan om det är möjligt, rationellt och företagsekonomiskt rimligt att fortsätta verksamheten, och den säger nej. Samhället har därefter att ta konsekvenserna. Jag tror att man skall ha rollfördelningen klar för sig. Vi kommer visserligen in i efterhand. Vi skulle önska att vi hade fått beskedet tidigare, men vi kan i detta fall inte göra annat än att säga att det är vår skyldighet att solidariskt bistå dem som råkar in i omställningssvårigheter, att hjälpas åt att klara dessa svårigheter på ett så hyggligt sätt som möjligt.
Herr talman! Jag är helt överens med inrikesministern om att man inte kan tänka sig en mängd industrier i Essvik. Det finns ju bara plats för större industrier om det hela skall kunna fungera. Min fråga avsåg ju att man skulle söka mildra biverkningarna av denna nedläggning. Alla åtgärder som vidtas i form av kommunalt pyssel, byggnadsarbeten m.m. blir bara av tillfällig art. Om en effektiv hjälp åt de anställda skall kunna ges, ser jag ingen annan utväg än att man får försöka att på något sätt få fram en annan industrianläggning. Men jag förstår också att inrikesministern inte omedelbart kan ge något sådant löfte.

Herr talman! Fröken Anderson i Lerum har frågat om det i samband med pågående revision av läkarvårdstaxan planeras en höjning av ersättningen från försäkringskassa för sjukgymnastbehandling. tisk behandling m.m. kommer regeringen att ta ställning när förslaget om läkarvårdstaxan föreligger.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet och chefen för socialdepartementet för svaret på min enkla fråga.

Jag hade hoppats på det beskedet att man skulle göra översynen i samband med att man överser läkarvårdstaxan, men så sker tydligen inte. Jag noterar i alla fall med tillfredsställelse att frågan om ersättningar kommer att bli föremål för granskning. Det är angeläget, anser jag, att så sker utan alltför långt dröjsmål. Jag ber att få uttrycka den förhoppningen att man skall nå en snar och även god lösning av denna fråga.

Herr talman! Herr Jansson har frågat mig om jag överväger något initiativ i syfte att med SJ överenskomma om lämplig form för ett utsträckande av det s.k. 67-kortet till att även gälla förtidspensionärer. na riktlinjerna för trafikpolitiken har SJ att besluta om rabatter. En översyn av hela taxesystemet för järnvägsresor och bussresor omfattande alla biljettformer och rabatter pågår inom SJ och beräknas bli färdig hösten 1967.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret, men jag måste beklaga att han inte förutskickar något initiativ utan skjuter frågan på framtiden. Dessa pensionärer är med undantag för åldern helt jämförbara med andra pensionärer. Samma motiv som gällt för att ge de sistnämnda litet rimligare kostnader för resor kan åberopas också beträffande förtidspensionärerna. De har samma behov att till måttligt pris kunna nå sina anhöriga. Om det finns en grupp av pensionärer som befinner sig i nästan exakt samma situation som de som nu får 67-kortet, kan jag inte komma ifrån att det närmast är ett förbiseende från SJ att den inte togs med från början. Jag har inte svävat i tvivelsmål om att SJ enligt de riktlinjer som riksdagen antagit har att besluta i dessa frågor, men om detta snarast är att betrakta som ett förbiseende skulle man enligt min uppfattning inte behöva invänta den översyn som blir färdig i höst. Om statsrådet delade min mening, kanske han även skullt kunna finna en lämplig form för en lösning av problemet före hösten.

Herr talman! Det kan i och för sig inte vara fråga om förbiseenden, eftersom denna fråga så ofta har diskuterats i riksdagen. Riksdagen har emellertid ansett att statens järnvägars självständighet bör värnas. SJ bör få bestämma vilka rabatter som skall ut gå. Detta är helt i överensstämmelse med den trafikpolitik som riksdagen enhälligt har antagit. En rad olika frågor om rabatter har varit föremål för stort intresse i den allmänna debatten: rabatter åt förtidspensionärer, tidpunkten för när rabatter skall utgå, bussrabatter etc. SJ har meddelat att man gör en total översyn av hela rabattsystemet, varvid naturligtvis även den fråga som herr Jansson nu har tagit upp kommer in i bilden. Jag finner ingen anledning att göra ett inhopp i det arbete som SJ nu bedriver, framför allt som detta inhopp enligt min mening skulle stå i strid med de principer för trafikpolitiken som riksdagen har antagit.

Herr talman! Herr Nilsson i Lönsboda har frågat mig, om jag vill vidta åtgärder för att riksdagens år 1944 uttalade hemställan om modernisering av almanackans namnlängd kommer = till stånd. Vid övervägandena av denna fråga inom ecklesiastikdepartementet för ett antal år sedan ansågs att huvudsyftet med en modernisering av almanackan, nämligen att erhålla en tidsenlig och fylligare vägledning vid namngivning, borde tillgodoses i första hand genom en särskild förteckning över lämpliga svenska förnamn. Sedan Nämnden för svensk språkvård förklarat sig villig att medverka härtill fann Kungl. Maj:t genom beslut den 2 november 1962, att riksdagsskrivelsen inte skulle föranleda någon Kungl. Maj:ts åtgärd. En sådan förteckning föreligger nu i den av interpellanten omnämnda boken av fil. lic. Roland Otterbjörk »Våra namnsdagar». Förteckningen upptar närmare 600 förnamn jämte därtill hörande förklaringar och anmärkningar. Den utgör enligt min mening ett välkommet komplement till almanackans namnlängd och torde därmed fylla önskemålet om en bättre vägledning vid namngivning.

Herr talman! Först vill jag uttala mitt tack till statsrådet och chefen för ecklesiastikdepartementet för svaret på min interpellation. Jag anser emellertid inte svaret tillfredsställande, eftersom det inte framgår om det är statsrådets avsikt att företa någon åtgärd för en modernisering av almanackans namnlängd, som riksdagen beställde för så länge sedan som år 1944. Statsrådet nöjer sig med att konstatera att den av fil. lic. Roland Otterbjörk utgivna boken Våra namnsdagar är »ett välkommet komplement till almanackans namnlängd och torde därmed fylla önskemålet om en bättre vägledning vid namngivning». Enligt statsrådets uppfattning skulle nämnda bok — som ger en ypperlig redogörelse för bortåt 600 förnamn — användas vid sidan om almanackans namnlängd. Men det är väl omöjligt att anta att Otterbjörks bok, hur förträfflig den än är, skall bli lika spridd som almanackan och utgöra var mans egendom. Eller har statsrådet tänkt sig att medverka till att boken kommer ut i folkupplaga och blir allmänt spridd? När denna fråga var uppe 1944 föreslog Vetenskapsakademien, som närmast är ansvarig för almanackans utgivande, att »under sakkunnig ledning bör namn borttagas, som nu kunna anses föråldrade och försvunna eller på väg att försvinna ur bruket och i deras ställe andra insättas, som faktiskt allmänt används». Detta framhölls i ett yttrande över en motion, väckt av Rickard Lindström, om en revidering av almanackans namnlängd, vilken motion föranledde en enhällig riksdag att skriva till Kungl. Maj:t med begäran om åtgärder i motionens syfte.

Man hade väntat att de nämnda arbetena skulle utgöra inledningen till en ändring av almanackans namnlängd. Allting är föränderligt — det som är modernt en tid blir snart omodernt och kommer ur bruk. När den nuvarande almanackans namnlängd reviderades — namnlängden infördes år 1901 — ströks inte mindre än 150 namn i den gamla namnlängden, medan 28 ändrades ach moderniserades. Av namnen i den nuvarande namnlängden är det många som inte alls används längre; det är ju också 66 år sedan namnlängden antogs, och mycket har självfallet hunnit bli föråldrat. Det må nämnas att i vårt grannland Finland — där namnsdagarna ägnas ungefär samma intresse som i vårt land — har namnlängden ändrats flera gånger under 1900-talet och senast år 1952. Herr talman! Trots det negativa svaret hoppas jag att den förmodan, som Vetenskapsakademiens ständige sekreterare uttalat om att en revision av almanackans namnlängd så småningom skall göras, inte måtte komma på skam.

Herr talman! Det är mycket möjligt att den revision av namnlängden, som Vetenskapsakademien uttalat förhoppningar om, så småningom kommer till stånd — det vill jag inte närmare yttra mig om. Men jag kan försäkra herr Nilsson i Lönsboda att Vetenskapsakademien under de gångna åren ingalunda drivit frågan särskilt hårt. Förordet till Roland Otterbjörks bok har en intressant inledning. Det står: »Almanackor med namnlängder av i huvudsak världslig karaktär torde förekomma i mycket få länder vid sidan av Sverige och Finland.» Jag vill emellertid till herr Nilsson i Lönsboda säga, att för mig har problemet inte varit så att säga behovet av nya namnsdagar utan behovet av nya namn. Jag har alltså anlagt en något annorlunda syn på almanackans namnlängd. Men även om man nu skulle ta mycket seriöst på frågan om en revision av namnlängden, så är det ett invecklat problem. I Otterbjörks bok redovisas cirka 600 namn. Jag vet inte hur man skall förfara och vilken grund det kan finnas att stå på om man vill ta ut låt mig säga 300 eller 360 namn. — Vi har ju fått en mycket fruktbärande debatt, herr talman, tack vare denna interpellation, och en rad uppslag har sett dagens ljus. En skribent ansåg att det för varje dag borde anges två namn, så att alltså namnsdag för två namn kunde firas varje dag. Det är en väg. Man kan också ha tre namn för varje dag. Och en ännu effektivare person ansåg att man, liksom man har t.ex. Menlösa barns dag, borde ha en dag då alla, vilkas namn inte står i almanackans namnlängd, kunde fira sin namnsdag. Det måste väl, herr Nilsson i Löns boda, ändå ligga någonting i att så många intelligenta människor, i pressen och i den allmänna debatten, tycker att det är något skämtsamt över hela denna fråga. Det beror kanske på att man inser att man kan ge sina barn goda namn utan att namnen står i almanackan och att själva namnsdagsfirandet då inte skulle vara det centrala utan namnet som sådant. Men sedan finns det också en seriös bakgrund härvidlag, såsom interpellanten nämnde, och det är att tycke och smak är mycket skiftande. Man har roat sig med att följa vissa modenamn — namn på filmstjärnor t.ex., både manliga och kvinnliga. Hela generationer är, skulle jag vilja säga, översållade av vissa modenamn, som senare helt försvunnit. Jag är inte säker på att ens Vetenskapsakademien skulle tycka att det vore särdeles angenämt att ta ansvaret för vilka s.k. gamla namn som skulle försvinna. Det finns säkerligen namn, herr Nilsson i Lönsboda, som i dag inte används men som i morgon kan vara högsta mod.
Herr talman! Herr statsrådet hänvisar till det förord i boken Våra namnsdagar, som skrivits av Vetenskapsakademiens ständige sekreterare. Men där säger denne också att det i Sverige och Finland är en mycket utbredd sed att man ger barnen namn efter födelsedagen och alltså kan fira namnsdagen och födelsedagen samtidigt. Varför bör då inte almanackans namnlängd moderniseras, när allting annat förändras? Jag vill inte nu diskutera vilka namn som skall finnas med i almanackan och om det, såsom bokens författare föreslår, skall vara två alternativa namn för varje dag. Liksom i andra frågor får man väl efter utredningar och överväganden söka nå fram till ett antagbart förslag.

Herr talman! I en Värmlandskommun har sedan flera år tillbaka förekommit grov vanskötsel av djurbesättningar på två gårdar, tillhörande samma ägare. Senast den 1 februari i år måste en häst avlivas på grund av svält. Flera andra hästar, sammanlagt nio stycken, var då i ett så miserabelt tillstånd att det förefaller ovisst om de alls kan räddas till livet. Ägaren har ett flertal gånger åtalats och dömts för djurplågeri, men trots detta kunnat fortsätta att grovt vanvårda sin djurbesättning. Under åberopande av ovanstående hemställer jag att till statsrådet och chefen för justitiedepartementet få ställa följande fråga: Överväger statsrådet att komplettera den nuvarande djurskyddslagstiftningen i syfte att skapa tillräckliga garantier mot upprepat grovt djurplågeri, t.ex. genom att ge myndigheter rätt att snabbt frånta ägaren vården av djur?

Herr talman! Jag har inte begärt ordet för att gå i polemik mot utskottet. Jag tror att utskottet har skrivit på det enda sätt som just nu är möjligt. Om vi 1968—1969 går över till enkammarsystem blir det väl ofrånkomligt, som expertgruppen säger, med någon form av debattrestriktioner. Ledamöternas antal i den nya kammaren, ärendenas anhopning och talarnas plats på talarlistan kommer säkerligen att tvinga fram en reform, som på något sätt löser det problem jag fört på tal i min motion. För att inte provocera någon från konstitutionsutskottet att replikera mig nu, skall jag nöja mig med dessa få ord.

Herr talman! Jag vill bara säga några ord i anledning av vad herr Gustafsson i Borås anförde. Herr Gustafsson återkommer med sin motion varje år — och med all rätt.

Man skall emellertid vara på det klara med att vi ägnar denna fråga alldeles speciell uppmärksamhet i den arbetsgrupp inom grundlagsberedningen som sysslar med riksdagens arbetsformer. Det finns redan nu ett rikhaltigt arbetsmaterial, som kammarledamöterna så småningom får tillfälle till och har anledning att studera, när grundlagsberedningens betänkande — som vi hoppas — någon gång i den ljusa månaden maj läggs på riksdagens bord. Vi har olika slag av debatter. Det är de omfattande remissdebatterna, för vilka man länge eftersträvat att få någon form av ämnesgruppering, det är beslutsdebatterna, interpellationsdebatterna och debatterna i anslutning till enkla frågor. Om man studerar de långvariga remissdebatterna under de tre senaste åren, visar det sig att endast mycket hårda tidsbegränsningar — 30 minuter för statsråd och vederlikar och 10 minuter för övriga ledamöter av kammaren — skulle ge en tidsbesparing av någon omfattning att tala om. Men med milda restriktioner — exempelvis 30 minuter för statsråd och 15 minuter för andra — når vi mycket liten tidsvinst. Men jag vill försäkra herr Gustafsson i Borås och kammarens övriga ledamöter, att vi har ägnat denna fråga mycket stor uppmärksamhet i den arbetsgrupp för riksdagens arbetsformer som just för en knapp timme sedan avslutade sitt arbete.

Herr talman! Ingen av de ärade talarna har polemiserat mot utskottets skrivning, utan man har ansett den vara klok och riktig i rådande läge. rande vill jag bara säga, att vi är helt på det klara med att det kommer att uppstå ett ganska stort problem i fråga om debatterna när vi får en kammare med 350 ledamöter. Jag noterar med tillfredsställelse att arbetsgruppen inom grundlagsberedningen har sin uppmärksamhet riktad på denna fråga. Jag skall inte gå in på en diskussion om vilka vägar som finns för att lösa frågan, men jag vill understryka att enbart en restriktion i form av förkortad tid för inläggen inte ger mycket, såsom framgick av herr Björkmans anförande. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till konstitutionsutskottets utlåtande.

Herr talman! Jag skall inte lägga mig i den diskussion som förts i frågan, om man skall ha tidsbegränsning eller inte. Men kammarens ledamöter kan se hur talarna i årets remissdebatt har placerats på talarlistan. Det finns ledamöter som anmält sig redan den 3 januari och kommit först på fyrtionde plats. Jag tycker att ordningsföljden inte är något som sekretariatet i kammaren skall sköta om, utan talarna bör få ordet i den ordning som de anmäler sig. Det har ju visat sig att bland de 40 första talarna tillhörde flertalet den borgerliga oppositionen. Jag menar att sekretariatet icke skall göra en degradering.

Herr talman! Det framgår av konstitutionsutskottets utlåtande nr 3 att utöver övriga motioner har herr Nordgren och jag väckt en motion om »att frågan om sänkning av rösträttsåldern till fyllda 18 år skall prövas i anslutning till överväganden rörande ny författning». En likalydande motion väcktes tyvärr inte — på grund av brådskan under den allmänna motionstiden — av högerledamöter i första kammaren, men den nämnda motionen har tillstyrkts av reservanterna i utskottet. Flera starka skäl talar för att frågan om ytterligare sänkning av rösträttsåldern bör prövas. Jag vill understryka vad herr Hamrin i Jönköping framförde. Även jag vill hänvisa till skolreformerna, påverkan från massmedia och de skyldigheter som tidigt inträder för ungdomarna. Jag skall emellertid uppehålla mig något just vid skolans påverkan på en ung människas mognadsutveckling.

Jag har mött detta argument också i andra sammanhang. Men en konsekvens av detta resonemang skulle väl vara att en höjning av rösträttsåldern vore befogad. Det blir ju allt vanligare att stora delar av en årskull bedriver studier under flera år efter den obligatoriska skolan. Spetsar man till herr Adamssons påstående skulle det innebära att det ökande antalet ungdomar som inte avslutar sina studier förrän omkring 25-årsåldern inte vore tillräckligt samhällsmedvetna eller mogna för att få utöva ett politiskt inflytande på valdagen. Jag förmodar att herr Adamsson och övriga som framfört det nämnda argumentet inte vill bli tolkade så, dvs. att erfarenheten från arbetslivet skulle väga så tungt vid en prövning av denna fråga. Herr talman! Därutöver vill jag ytterligare bara påminna om den förskjutning av åldersstrukturen som befolkningsutvecklingen medfört.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

Herr talman! Det finns vissa frågor här i riksdagen som har karaktären av en följetong; varje år skrivs ett nytt kapitel, någon gång med nya inslag men i allmänhet ganska lika det föregående. Sänkningen av rösträttsåldern är en sådan fråga. Det är fjärde året i följd som vi nu diskuterar rösträttsåldern. Den nejsägande majoriteten har utgjorts av socialdemokrater och högermän. Inom båda partierna finns dock, såsom framgick bl.a. av föregående inlägg, representanter som. stött mittenpartiernas positiva linje, och jag hoppas att denna grupp inom de båda partierna växer. Förslagen om en ytterligare sänkning av rösträttsåldern har i allmänhet avvisats med två typer av argument. Dels har man sagt att vi bör avvakta erfarenheterna av den sänkning som tillämpades första gången vid 1966 års val I förra årets debatt sade exempelvis herr Adamsson, att »allt talar för att vi bör avvakta resultatet av detta beslut innan vi tar nästa steg». Dels har man sagt att rösträttsåldern bör ses i samband med myndighetsåldern, en princip som dock gällt bara under vissa perioder av 1900-talet och en princip som för närvarande inte gäller. I fråga om den första argumentationslinjen, erfarenheterna av förra årets val, skulle jag vilja fråga herr Adamsson, om det finns några sådana från detta val som talar mot en ytterligare sänkning. Vilka omständigheter är det i så fall? Olika undersökningar tyder på ett gott valdeltagande bland de unga väljarna. Finns det några erfarenheter som tyder på att de unga väljarna inte har den politiska mognad som skulle motivera rösträtt? Såvitt jag förstår talar erfarenheterna från 1966 års val klart för att den redan genomförda sänkningen var ett klokt beslut och för att en ytterligare sänkning nu bör genomföras. Då det gäller den andra argumentationslinjen, sambandet rösträtt —myndighet, har nu senast av förmynderskapsutredningen hävdats, att full överensstämmelse mellan myndighetsoch rösträttsålder bör eftersträvas. Jag kan finna vissa men ingalunda tillräckligt vägande skäl för den linjen. Det finns inga negativa erfarenheter vare sig från 1966 års val eller från tidigare skeden av olika åldrar för dessa båda ting. Det vanliga under 1900-talet har som sagt varit att dessa båda åldrar inte har sammanfallit. Vi har i dag ett system som vi skulle kunna kalla en »successiv» myndighet. Olika rättigheter och skyldigheter inträder vid många olika åldersgränser, vid 15, 16, 18, 20 eller 21 år. De viktigaste rättigheterna och skyldigheterna är förknippade med 18-årsgränsen. Själva myndighetsdagen har betydelse främst för dem som har förmögenhet eller ämnar söka andra lån än studieoch bosättningslån. Det kan inte finnas något bestämt samband mellan detta och rösträtten. De rättigheter och skyldigheter som inträffar vid 18-årsåldern är långt viktigare. Såvitt jag kan bedöma finns starkt vägande skäl för en ytterligare sänkning av rösträttsåldern: erfarenheterna från 1966 års val, gällande myndighetsgränser i viktiga avseenden och ungdomens växande politiska mognad. Detta är en angelägen demokratisk reform som inte bör fördröjas; vi bör inte vänta med att ge ungdomar mellan 18 och 20 år politiskt inflytande.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

Herr talman! Frågan om en sänkt rösträttsålder har, som redan framhållits, tidigare varit föremål för prövning under en följd av år. Detta är också naturligt i beaktande av att den allmänna rösträtten är av utomordentlig och avgörande betydelse i en demokratisk stat som vår. Åtskilliga reformer har också genomförts för att underlätta för alla som har rösträtt att verkligen kunna utöva den. Jag tänker bl.a. på den möjlighet som vid 1966 års val för första gången bereddes sjuka att rösta genom ombud — en reform som var angelägen och som det rådde stor enighet om.

Denna sänkning av rösträttsåldern med ett år måste dock enligt vår mening betraktas som en delreform; målsättningen måste vara att rösträttsåldern bör sänkas så, att rösträtt tillkommer envar som senast föregående år har fyllt 18 år. För en sådan målsättning finns också en växande opinion. Då frågan behandlades vid förra årets riksdag gav representanter från olika partier uttryck härför. Bl. a. gjorde herr Lundberg i Uppsala ett uttalande i den riktningen. Vilka skäl talar då för en sänkning av rösträttsåldern på det angivna sättet? Ja, det är många. Flera av dem har redovisats här tidigare. Den första värnpliktstjänstgöringens fullgörande inträffar i allmänhet vid 19—20 års ålder, och starka skäl torde tala för att den som deltar i rikets försvar också bör ha möjlighet att påverka rikets styrelse. Naturligtvis måste rösträtten fastställas med hänsyn till den allmänna mognaden hos medborgaren. Det torde dock förhålla sig så, att denna allmänna mognad och förmåga att förstå samhällsdebatter numera hos det stora flertalet ungdomar inträder tidigare än förr. Detta måste väl också betraktas som naturligt med hänsyn till den förbättrade utbildning som alla unga nu har tillgång till. Den nya grundoch ungdomsskolans undervisning i samhällskunskap och övningar i samhällsfunktioner är här synnerligen tungt vägande. Ansvaret växer också hos ungdomen med de ökade kunskaperna. Detta har kommit till uttryck vid de valtillfällen då ungdomen har slutit upp i lika stor utsträckning som andra och velat ge uttryck för sin mening. Alldeles särskilt vill jag understryka att vi fick ett bevis för denna inställning vid skolkonflikten under den gångna hösten, då skolungdomarna med sin organisation SECO i spetsen visade kunnighet, ansvar och en föredömlig organisationsförmåga, vilket har omvittnats från många håll. Uppskattningen av detta har kommit till uttryck i årets statsverksproposition, där anslaget till SECO har föreslagits uppräknat till det dubbla. Det arbete som bedrivs av de politiska ungdomsförbunden betyder också mycket för ett fördjupande av den politiska medvetenheten och kunnigheten om samhällets funktioner. Det har på sitt sätt manifesterats genom att riksdagen har beslutat att stöd skall utgå även till de politiska ungdomsorganisationerna. Det moderna samhället kräver att de unga i dag tar ställning till personliga och sociala frågor i en utsträckning som inte förekom tidigare på samma sätt. Det gäller i särskilt hög grad frågor som berör utbildning och yrkesval. Ungdomarna frigör sig från bindningar till familj och miljö tidigare än förr, och de bör även av denna anledning ha rätt att påverka samhällets utformning genom rösträtt året efter fyllda 18 år. Vi föreslår nu att denna fråga tas upp till prövning och övervägande i anslutning till diskussionen rörande en ny författning. Skulle det till äventyrs bli så som grundlagsberedningen nu synes tänka sig, att val normalt skall förekomma endast vart tredje år, skulle detta få som direkt följd att vissa ungdomskullar inte skulle få utöva sin allmänna rösträtt förrän vid fyllda 23 år, och det kan inte vara acceptabelt eller rimligt. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till den reservation som är fogad till utskottets utlåtande i detta ärende.

Herr talman! Jag kan instämma i det mesta som föregående talare här har sagt. Jag och mina medmotionärer återkommer för tredje året i följd med en motion i denna fråga. Den motion som jag vill tala för skiljer sig något från de andra motioner som nu har motiverats genom att den yrkar både på en sänkning av rösträttsåldern till 18 år och en sänkning av valbarhetsåldern till 18 år. Dessutom yrkas i en följdmotion att myndighetsåldern skall samordnas med rösträttsoch valbarhetsåldern. Jag skall erkänna att det är ganska svårt att berika debatten med några väsentligt nya argument utöver dem som redan har framförts i dag och dem som har framförts de tidigare gånger då dessa yrkanden har avslagits, men låt mig ändå erinra om några ostridiga ting. Föregående talare nämnde de ökade utbildningsmöjligheterna som står ungdomen till buds. Dessa ökade möjligheter innebär att ungdomen i dag med en helt annan kapacitet än tidigare generationer hade kan ta ställning i politiska avgöranden, bl.a. i politiska val. Det är ostridigt, som det betonats, att 18-årsåldern markerar en gräns där flera avgörande förändringar äger rum i ungdomens liv — ungdomarna får helt nya skyldigheter, i vissa fall också nya rättigheter. Vi har i motionen pekat på att det här rör sig om en mycket betydelsefull grupp av människor.

Det finns ytterligare en sida som jag anser att kammaren bör beakta när den avgör denna fråga. Förändringarna i befolkningsstrukturen har lett till en markant ökning av de äldres andel i befolkningen. Detta är, om något, ett skäl för att sänka rösträttsåldern och valbarhetsåldern. Genom att så stora grupper av människor nu befinner sig i pensionsåldern inträder faktiskt en förändring i balansen mellan de äldre och de yngre generationerna, eftersom vi av uppenbara skäl inte kan tänka oss någon begränsning av rösträtt och valbarhet för den äldre generationen. Jag skall inte längre uppehålla kammaren; annars kunde det ha varit intressant att peka på de olika politiska partiernas uttalanden inför 1966 års val om sänkt rösträttsålder. Jag tittade alldeles nyss i folkpartiets valhandbok, där man mycket klart talade för en sänkning av rösträttsåldern till 18 år. Jag tittade också i centerpartiets valhandbok och fann att man där uttryckte sig lika klart. Jag skall erkänna att det inte på samma sätt är klartext i det socialdemokratiska partiets valhandbok, men jag tycker att frånvaron av ett klart ställningstagande där i någon mån kan ersättas av vad det socialdemokratiska ungdomsförbundets ordförande yttrade här i kammaren när frågan senast behandlades. Han sade: »Jag har personligen i många sammanhang uttalat mig för att rösträttsåldern bör sänkas till 18 år, och det är också den ståndpunkt som det socialdemokratiska ungdomsförbundet har intagit.» Det har av och till satts frågetecken för var högern befinner sig i detta avseende, men herr Mundebo har klarlagt hur en del av den tar ställning. I den förra debatt vi hade i denna fråga yttrade herr Krönmark: »Låt mig då först meddela att högerns ungdomsförbund vid sin senaste förbundsstämma klart tog ställning för en sänkning av rösträttsåldern till 18 år. Därmed är den punkten avklarad.» Tydligen finns det alltså i alla partier en mycket stark opinion för att nu sänka rösträttsåldern. Däremot föreligger splittring i fråga om valbarhetsåldern. Jag skulle egentligen ha velat yrka bifall till den motion som den kommunistiska gruppen har lämnat, men då det kanske inte är realpolitik att göra det ansluter jag mig till reservationen. Jag vill samtidigt påtala att denna har en något småaktig skrivning. Man tycks ha svårt att lyfta sig så långt över partigränserna, att man ens vågar omnämna den motion som jag och mina medmotionärer har väckt, trots att den ligger minst lika nära reservationens yrkande som någon av de övriga motionerna. Jag ber, herr talman, med dessa ord att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Jag kan på en punkt instämma med herr Hamrin i Jönköping, nämligen när han säger att dessa motioner sannerligen inte har nyhetens behag. Vi har diskuterat denna fråga åren 1964, 1965 och 1966 och vid samtliga dessa tillfällen avslagit motioner om en sänkning av rösträttsåldern. Herr Hamrin tycker att det är en något egenartad konstellation när socialdemokrater och högermän i utskottet har förenat sig om att avstyrka motionerna. Jag vill peka på att samtliga de borgerliga partierna har förenat sig med kommunisterna i motionskrav på en sänkning av rösträttsåldern. Detta är enligt min mening också en något egenartad konstellation, rent politiskt sett. Vi har inte så många nya argument att föra fram i denna fråga. 1965 års riksdag antog slutgiltigt ett regeringsförslag om en sänkning av rösträtts åldern med ett år. Detta gav rösträtt vid riksdagsval och kommunala val till dem som under föregående år fyllt 20 år och som inte av domstol förklarats omyndiga. Jag anser detta vara ett steg i rätt riktning. Vid denna tidpunkt visste man att frågan om myndighetsåldern var under utredning och att man kunde förvänta ett förslag från utredningen om en viss sänkning av myndighetsåldern. Hur vi än resonerar i denna fråga, kommer vi nämligen inte ifrån att det bör råda ett klart samband mellan myndighetsoch rösträttsålder. Det är därför ganska naturligt, när förmynderskapsutredningen nu lagt fram förslag om att myndighetsåldern skall fastställas till 20 år, att utskottsmajoriteten avstyrkt motionskraven på en sänkning av rösträttsåldern till 18 år. Jag är övertygad om att man inom denna utredning mycket noga har övervägt vid vilken ålder en person skall förklaras myndig och alltså anses mogen att helt ta ansvar för sig själv och sitt handlande. Det framstår därför för mig som både naturligt och konsekvent att den som genom sin röstsedel skall påverka landets, länets eller kommunens skötsel också bör ha uppnått den ålder då han mvyndigförklarats av samhället. Detta är ett samband som jag inte tror att man kan komma ifrån vid diskussionen om ett fastställande av rösträttsåldern. Det har här framhållits att värnpliktsoch körkortsåldern är lägre än rösträttsåldern, men jag tror att det ändå är på det sättet, att det råder ett klarare samband mellan myndighetsoch rösträttsålder än mellan körkortsoch rösträttsålder. Man kan visserligen mot detta resonemang om myndighetsåldern invända att vi i fråga om denna endast stöder oss på ett utredningsförslag och att riksdagen ännu inte fattat beslut i frågan. I så fall bör vi under alla omständigheter inte i dag fatta något beslut om sänkning av rösträttsåldern. Skulle riksdagen mot förmodan längre fram beska om en lägre myndighetsålder än Aden som föreslagits av utredningen är i varje fall jag öppen för ett resonemang om en anpassning av rösträttsåldern till samma nivå som myndighetsåldern. Hela denna diskussion gäller väl i stort sett frågan när en människa når politisk mognad i sitt liv. Jag är övertygad om att detta är individuellt och att det är svårt att fastställa några generella åldersgränser härvidlag.

Herr talman! Jag skall inte säga mera, utan ber endast att avslutningsvis få yrka bifall till utskottets förslag, vilket innebär avslag på samtliga motioner i denna fråga.

Herr talman! Det är riktigt att man 1965 gjorde ett litet avsteg från myndighetsåldern. Men det kan, som jag sade tidigare, förklaras av att man då visste att en utredning angående myndighetsåldern tillsatts och att man förväntade att denna utredning skulle föreslå en ändring av myndighetsåldern. Men vad motionärerna i dag kräver är att rösträttsåldern skall läggas två år under myndighetsåldern. Det stora steget har vi inte ansett oss kunna gå med på.
Herr talman! Herr Nilsson i Östersund ironiserade över att motionerna inte hade nyhetens behag. Det är i och för sig riktigt. Men om man vill uppnå någonting här i riksdagen, så måste man många gånger återkomma år efter år, tills man slutligen — liksom äroppen urholkar stenen — lyckas omvända det kompakta socialdemokratiska motståndet, i detta fall stött av högerkonservatismen. Som jag tidigare framhållit, redovisade en del företrädare för dessa båda partier vid förra årets överläggning i denna fråga en positiv inställning till motionsförslaget. Men tyvärr räckte det inte för att skapa majo ritet vid omröstningen, inte ens i denna kammare. Reservationsyrkandet innebär, att denna fråga skall tas upp till prövning av grundlagberedningen. Jag vill direkt fråga herr Nilsson i Östersund, om han anser att det är rimligt att vissa åldersklasser, för den händelse vi får valperioder på tre år, inte skall få utöva sin rösträtt förrän vid 23 års ålder?

Herr talman! Därtill provocerad av herr Jansson skall jag be att få höja mig så högt över partigränserna, att jag adresserar mig direkt till min vän herr Jansson och hjälper honom i hans mödosamma kartläggning av hur partier och partidelar fördelar sig i sitt ställningstagande i denna fråga. Jag vill bara tala om att jag själv hör till dem som kommer att stödja reservationen. I den hittillsvarande diskussionen har de flesta talare som stöder reservationen huvudsakligen uppehållit sig vid olika omständigheter som man anser tala för att vår tids ungdom rimligen bör anses kapabel att från 18 års ålder ta del i så viktiga samhälleliga uppgifter som utövandet av rösträtten innebär. Jag kan instämma i allt vad som därvidlag sagts, men man måste ju medge att konstitutionsutskottets majoritet inte sagt någonting annat. Det står faktiskt ingenstans i utlåtandet, att KU:s majoritet inte skulle anse aderton-, nittonåringar dugliga att utöva rösträtt. Majoriteten grundar sin uppfattning på mycket mer formella kriterier. Det viktigaste är, om jag förstått saken rätt, att man inte vill släppa an knytningen mellan myndighetsålder och rösträttsålder. Jag kan inte dela uppfattningen att det skulle råda ett oavvisligt samband mellan dessa två åldersgränser. Jag vill, herr talman, peka på att förmynderskapsutredningen i sitt nyligen framlagda betänkande föreslagit, att sambandet mellan myndighet i rättslig mening och rösträtt skall brytas på en annan punkt. Det gäller de människor i vilken ålder som helst, som av någon anledning förklarats omyndiga. Dessa människor saknar i dag rösträtt; omyndighet utgör rösträttshinder. Förmynderskapsutredningen föreslår att det hindret väsentligen skall avskaffas; man vill ha det kvar bara i de fall då omyndigheten motiveras med klara medicinska skäl; d. v. s. den som omyndigförklaras på grund av sinnessjukdom, sinnesslöhet och jämförbara omständigheter skulle alltjämt berövas sin rösträtt, men i övriga fall skulle de omyndigförklarade få behålla rösträtten. Jag vill inom parentes, herr talman, gärna säga att jag finner detta vara en ytterligt angelägen reform. Som jag ser det har rösträttsförlusten på grund av omyndigförklaring kommit att fungera som ett omvänt inkomstoch förmögenhetsstreck när det gäller rösträtten. Det förhåller sig nämligen i praktiken på det sättet, att ingen människa omyndigförklaras om hon inte har egendom att förvalta. Ingen tar initiativ till en omyndigförklaring i sådana fall. Den som börjar få svårt att svara för sig själv kan komma att omyndigförklaras på initiativ av någon som är orolig för att egendom skall förfaras. Men har man ingen egendom att svara för så är det ingen som tar ett sådant initiativ. I verkligheten är det alltså på det sättet att det finns något tusental — jag vet inte exakt hur många — människor som saknar rösträtt på grund av omyndigförklaring, men det finns sannolikt oändligt många fler som ur medicinska och andra synpunkter är fullt jämförbara med dessa när det gäller kapaciteten, men de är inte omyndiga, därför att ingen människa har brytt sig om att ta något initiativ till en omyndigförklaring. De har alltså rösträtt, och de utövar den numera också såvitt jag vet i stor utsträckning, sedan de fått möjlighet att rösta genom ombud. Jag finner det alltså väsentligt att denna reform, som förmynderskapsutredningen föreslår, genomförs. Men då har man också, herr talman, på en punkt brutit sambandet mellan myndighetsålder och rösträttsålder, och då ter det sig för mig konsekvent att man inte längre är så rädd för att göra det på andra punkter. Jag skulle till och med vilja gå så långt att jag säger att kunde vi få rösträttsåldern sänkt under myndighetsåldern så skulle det för mig utgöra en bra motivering för den andra angelägna reformen, reformen »på andra sidan», d. v. s. när det gäller dem som av olika skäl omyndigförklaras efter att tidigare ha varit myndiga. Herr talman! I övrigt tror jag det mesta är sagt, och jag nöjer mig med att yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Låt mig först tacka herr Carlshamre för hans klarläggande, som ju motsvarade vad man har rätt att vänta av en modern högerman. Låt mig sedan rätta till en tidigare felsägning. Jag ställde till trubbel i mittenalliansen genom att kalla herr Mundebo för högerman; det var herr Wennerfors jag avsåg. Därmed har jag rett ut den förväxlingen. Låt mig sedan till herr Nilsson i Östersund säga att jag inte riktigt förstod de jämförelser han gjorde med tidigare ungdomsgenerationer. Det är alldeles riktigt att ungdomen i dag lever under andra förhållanden än tidigare generationer. Ungdomens situation har i grunden förändrats. Å ena sidan har detta medfört mycket större möjligheter för de unga, t.ex. när det gäller att ta ställning i politiska frågor, bl.a. genom den väsentligt förbättrade undervisningen; å andra sidan har de negativa faktorer som följer med den moderna samhällsutvecklingen starkt ökat i betydelse. Men detta kan väl inte få utgöra något skäl mot en sänkt rösträtts-, valbarhetsoch myndighetsålder. Här har antytts hur det var förr, då ungdomarna gick in i produktionen vid femton års ålder. Nu är det många som fortsätter att gå i skolor, på universitet och andra högre läroanstalter. Men det finns också en del ungdomar som går ut i arbetslivet och där spelar en mycket stor roll, vilket jag tidigare antytt. Vi har tidigare erinrat om att 18 åringar får flyga Draken, som är värd omkring 6 miljoner kronor, att vi låter 19-åringar resa ut som FN-soldater och att vi kanske ibland låter 20-åringar sköta en hel läkarpraktik. Det finns på detta område så många positiva faktorer att peka på när det gäller de unga generationer vi här talar om, att alla argument mot en sänkning av rösträttsåldern kommer till korta.

Herr talman! Förra året deklarerade jag min positiva inställning till förslaget att sänka rösträttsåldern till 18 år, och när jag nu har tagit del av motionerna, utskottets utlåtande och reservationen har jag en stark känsla av att alla är positivt inställda. Det är bara nyanser som skiljer. Därför är det märkligt att varken utskottet eller reservanterna har vågat ta ställning i själva sakfrågan. Jag tillåter mig därför föreslå att riksdagen måtte besluta att hos Kungl. Maj:t hemställa om förslag till 1968 års riksdag till sådana författningsändringar att rösträtt vid riksdagsoch kommunalval tillerkänns envar som senast under föregående kalenderår har fyllt 18 år. Detta yrkande överensstämmer med motsvarande yrkande i motionen II: 4 av herr Jansson så när som på att följande avslutande rader utgått: — — — och som inte på grund av domstols förklaring är eller efter uppnådd myndighetsålder skall förbli omyndig. Jag motiverar det förslaget med att ungdomen i dag enligt min mening har en medborgerlig mognad, som är större än vad som vid andra tillfällen har legat till grund för en rösträttsreform. För mig är det också självklart att rösträttsoch myndighetsålder sammanfaller vid 18 år.

Sedan utredningen nu satt gränsen vid 20 år har Kungl. Maj:t emellertid möjlighet att pröva frågan, och jag förutsätter att Kungl. Maj:t då sänker gränsen till 18 år. Från min synpunkt sett är det orimligt att en person som äger rösträtt inte också är myndig. De båda åldersgränserna tycker jag hör samman. Vad den politiska mognaden beträffar, som man här har talat om, så är den inte knuten till åldern.

Enligt min uppfattning är det nu all anledning för oss att gå över från diskussion om denna fråga år efter år och i stället fatta beslut. Det är ur den synpunkten som jag har velat ställa detta yrkande. Herr Carlshamres uttalande om tilllämpningen av förmynderskapslagstiftningen måste vara byggt på mycket ytlig kunskap på området. Om han hade sysslat med det åtminstone i en liten studiecirkel, skulle han ha kommit underfund med att hans uttalande är felaktigt. Det finns ingen anledning att i detta sammanhang gå in på en diskus Herr talman! Jag ber alltså att få vidhålla mitt yrkande,
Herr talman! Det var ju friska fläktar från herr Lundbergs sida.

Tror han alltfort på att författningsreformen skall behandlas vid nästa års riksdag, ansluter sig herr Lundbergs yrkande precis till vad vi som reservanter förväntar.

Herr talman! Den huvudsakliga motiveringen till utskottets avslagsyrkande framgick, hoppas jag, klart av mitt första anförande. Jag kan upprepa och säga att motiveringen helt enkelt är att vi vill ha samstämmighet mellan myndighetsålder och rösträttsålder. Sedan jag lyssnat till herr Lundberg, som också erkände att sambandet borde finnas, undrar jag om det inte vore riktigare att herr Lundberg väntade och motionerade om en sänkning av myndighetsåldern i stället för att lägga fram detta särskilda förslag. Herr Jansson säger att han inte riktigt förstod mig när jag talade om den politiska mognaden hos människorna. Vad jag menade var helt enkelt att jag tror att den politiska mognaden träder fram genom ett samspel mellan teoretiska och praktiska insikter i samhällsfrågor. Det torde inte vara sista gången vi diskuterar denna fråga här i riksdagen. Jag förstår att herr Boo betraktar sig som en stor samhällsreformator när han driver utvecklingen vidare genom att skriva av gamla motioner.
Herr talman! Jag har alls inte för avsikt att förvandla denna debatt till en diskussion om förmynderskapslagens tillämpning i praktiken. Men eftersom herr Lundberg uppenbarligen missuppfattade mig vill jag göra ett litet förtydligande. Det förhållandet att förmynderskapsutredningen föreslår en genombrytning av sambandet mellan myndighet och rösträtt använde jag på en punkt som ett argument för att man inte behöver vara så rädd för att bryta igenom samma samband på en annan punkt. Dessutom måste väl herr Lundberg ändå hålla med mig om att det i verkligheten krävs för omyndighetsförklaring att något initiativ tas från något håll. Detta initiativ blir inte taget om det inte finns någon anledning utöver ifrågavarande människas själsliga, intellektuella — eller hur vi vill uttrycka det — tillstånd. Om det inte finns någon annan materiell anledning — att man är rädd för att någonting skall inträffa på grund av att vederbörande själv får förfoga över sin egendom — blir det ingen omyndighetsförklaring, och rösträtten behålles. Därför menar jag att det finns omyndigförklarade människor som när det gäller att ta del i samhälleliga avgöranden inte är på något sätt mindre kapabla än många andra människor, som inte har råkat bli omyndigförklarade. Det var det jag tillät mig kalla ett slags bakvänt inkomstoch förmögenhetsstreck.
Herr talman! Till herr Boo vill jag säga att i reservationen anföres att man skall anhålla att frågan om sänkning av rösträttsåldern måtte upptagas till prövning. Jag har sagt att vi inte behöver pröva längre utan skall göra en beställning hos Kungl. Maj:t. Detta har inte med den andra stora frågan att göra. Herr Nilsson i Östersund rekommenderar en motion om sänkning av myndighetsåldern,. Jag vill framhålla att en utredning arbetar med denna fråga och har lagt fram ett förslag. Jag förutsätter att Kungl. Maj:t skall pröva båda dessa frågor och framlägga förslag till nästa års riksdag. Man skall inte bara fortsätta att motionera för motionerandets egen skull, utan man skall verkligen göra något. Herr Carlshamre gjorde ett förtydligande. Jag vill då påpeka att inte enbart förmögenhetsvillkoren är avgörande. Man måste också ta hänsyn till behovet av vård och tillsyn, vilka förhållanden ofta ligger till grund för en omyndighetsförklaring eller att en person ställs under god man. God man väljer man dock oftast när det endast gäller tillsyn över förmögenhet, men den saken skall vi inte diskutera här. Jag vill endast anföra att ur alla synpunkter förefaller mig det ständiga motionerandet i denna fråga orimligt, och jag vidhåller därför mitt yrkande.

Herr talman! Visst lever vi människor på hoppet, herr Boo. Men jag har den uppfattningen, att det är en sak att gå omkring och hoppas och en annan sak att riksdagen gör en beställning hos Kungl. Maj:t — det senare är vida viktigare. Jag vet inte om det är kutym inom herr Boos parti att man motionerar inom partiet för att föra fram vissa frågor. Jag som riksdagsman brukar motionera till riksdagen — riksdagen är det organ som jag skall vända mig till, eftersom jag är vald av svenska folket att företräda dem i sådana här sammanhang. Om herr Boo härvidlag har en annan uppfattning må det vara hans sak.

Herr talman! Efter att ha lyssnat till de argument som framförts av reservanterna och dem som stöder reservanterna måste jag säga, att den som på det hållet läst konstitutionsutskottets yttrande riktigt är herr Carlshamre. Det är inte så som man söker göra gällande, att konstitutionsutskottet har uttalat sig mot en framtida sänkning av rösträttsåldern — utskottet har tvärtom betonat att det nu föreligger ett förslag om sänkning av myndighetsåldern. Jag vill göra de ärade debattörerna uppmärksamma på att förslaget är ute på remissbehandling. Ett utredningsförslag kan ju inte binda Kungl. Maj:t. Har det svenska folket en viss mening — uttryckt genom remissorganen — om att denna sänkning bör gå längre, föreställer jag mig att Kungl. Maj:t tar hänsyn till en sådan opinion, när Kungl. Maj:t har att ta ställning till en sänkning av myndighetsåldern. Jag vill understryka detta i sammanhanget, ty man försöker ju här göra gällande att vi i utskottsmajoriteten företräder en negativ inställning till frågan som sådan. Jag vill klart ha sagt — och det kan väl ingen bestrida — att det naturligtvis föreligger ett samband mellan rösträttsålder och myndighetsålder. Herr Wennerfors, herr Jansson och andra talare har räknat upp en massa skäl för en sänkning av rösträttsåldern. De har talat om skolreformens verkningar, massmedia, skattskyldigheten, värnplikten o. s. v. Ja, när herr Jansson sade, att ungdomar kan få förtroendet att flyga Draken och ha hand om detta material, och anförde det såsom skäl för en sänkning av rösträttsåldern, menade han väl ändå att dessa ungdomar, om de får ett så stort förtroende, borde ha rätt att förvalta sin egen egendom. Kan de få detta stora förtroende från det allmänna, varför skulle man då neka dem att sköta sina egna angelägenheter? Jag vill understryka vad förmynderskapsutredningen har sagt i sitt utlåtande. »... full överensstämmelse mellan myndighetsoch rösträttsåldrarna bör eftersträvas. Om den civilrättsliga myndighetsåldern inträder senare än rösträtten, föreligger även risk för att rätten att rösta så småningom kommer att i förhållande till uppnåendet av full rättshandlingsförmåga nedsjunka till en sekundär medborgerlig rättighet». Det är inte mitt uttalande, utan det är förmynderskapsutredningens, och jag tycker nog personligen att det ligger något i detta. Vad sedan beträffar de frågor som ställts till mig i anledning av mitt uttalande i fjolårets debatt, vill jag säga att jag fortfarande har den meningen att dagens ungdom har mindre erfarenhet av arbetslivet än tidigare generationers ungdom. Det uttalandet står jag för, herr Wennerfors, och det har inte framkommit någonting som motsäger det. Det är helt enkelt på det sättet att det numera dröjer längre än tidigare, innan ungdomarna kommer ut i förvärvsarbetet. Herr Mundebo var också inne på det här resonemanget, och han yttrade sig på ett sätt som jag tycker var litet djärvt av en riksdagsman. Han sade nämligen att det senaste valet visar ett gott valdeltagande i de yngsta åldersklasserna. Jag vet inte vilket material herr Mundebo bygger sitt uttalande på, men i varje fall är det inte mig bekant att det färdigställts någon statistisk utredning härom. Jag har inte fått någon som helst kännedom om ett statistiskt material som ger besked på den punkten. De stickprovsundersökningar som gjorts visar nog — åtminstone på vissa orter — något helt annat än det herr Mundebo talade om. Herr talman! Vi håller ju på med en debatt som är årligen återkommande. Jag skall därför inte uppta kammarens tid mera, utan yrkar bifall till konstitutionsutskottets hemställan.

Herr talman! Herr Nilsson i Östersund uppmanade herr Lundberg att återkomma med en motion om sänkning av myndighetsåldern. Jag vill bara upplysa om att det redan nu finns en motion om sänkning av myndighetsåldern till 18 år, vilken väckts av sex ledamöter av denna kammare.

Herr talman! Herr Adamsson menar alltså fortfarande att de ungdomar, som bedriver högre studier ända upp i 24— 25-årsåldern och som inte varit ute i arbetslivet, egentligen inte skulle ha rösträtt. Om herr Adamsson drar ut konsekvensen av sitt uttalande, blir detta märkligt. Herr Hamrin i Jönköping, herr Jansson och herr Boo sätter ett frågetecken för högerpartiets uppfattning i denna fråga. Herr Boo klämde till och med i med ordet »högerkonservatism». Jag tycker att man skall vara litet försiktig härvidlag, ty jag tror att det både inom centerpartiet och kanske även inom folkpartiet finns en viss typ av konservatism beträffande denna fråga. Det är alls inte så uppseendeväckande, om det inom olika partier råder delade meningar i en författningsfråga som denna. Så är fallet, herr talman, i många andra författningsfrågor, vilka kanske är mycket större än denna. Detta är något som vi upplever just i dessa dagar.
Herr talman! Jag skulle vilja be herr Wennerfors att höra på vad jag säger eller att läsa vad som står i protokollet. Jag har sagt att den nuvarande generationen inte har så stor erfarenhet från arbetslivet som den tidigare generationen hade. Jag har inte uttalat mig om hur detta skall inverka på rösträtten. Även den nuvarande rösträttsåldern ger ju studerande rösträtt.

Herr talman! Frågan om kunskaper och erfarenhet bör givetvis avvägas när ställning tages till rösträttsåldern.
Herr talman! Eftersom erfarenheten knappast tyder på att människor blir mindre barnsliga därför att de blir äldre, tycker jag att risken vid ett bi fall till reservanternas ganska hovsamma begäran inte är särskilt stor. Jag skall därför rösta för reservationen. Jag observerade emellertid under debatten att min vän John Lundberg slog sig för sitt bröst — bildligt talat, visserligen — och sade att han var vald av svenska folket. I min valkrets fanns det inga valsedlar med herr Lundbergs namn.

Herr talman! Till herr Dickson skulle jag bara vilja säga att han tydligen har brustit i sin uppmärksamhet. I hans valkrets fanns nämligen valsedlar med mitt namn — på en riksvalsedel. Jag skulle vilja säga herr Dickson rent allmänt att jag inte förstår varför han är så blygsam. Varför inte säga, att eftersom ungdomen nu har fått den mognad som vi kan kräva av en medborgare skall den ha rösträtt? Jag vill passa på att säga, när det gäller kännedom om arbetslivet, att vi för närvarande genom den ökade utbildningstiden har många grupper som går i skola fram till 20—25-årsåldern, och jag tror att man skall vara försiktig när man för in detta i diskussionen. Herr Dickson brukar ju ibland tala som nästan varande representant för världssamvetet och <världsopinionen, och då är det självklart att vi här i riksdagen också har rätt att tala som representanter för Sverige.

Herr talman! Debatten borde måhända vara slut med detta meningsutbyte mellan herrar Dickson och Lundberg. Det är emellertid ett par saker i herr Adamssons inlägg som jag måste bemöta. Herr Adamsson anser att jag gör ett väl djärvt konstaterande när jag säger att valdeltagandet bland unga väljare har varit gott. Han undrar vad det finns för underlag för detta påstående. Det finns stickprovsundersökningar, bl.a. i Västerås och Göteborg, som motiverar det konstaterande som jag har gjort Dessa undersökningar visar ett lägre valdeltagande bland de unga väljarna — det är riktigt — men variationerna mellan äldre och yngre väljare är inte större än exempelvis mellan ogifta och gifta; västeråsundersökningarna visar att de är mindre. Jag anser därför att det finns ett klart underlag för att konstatera att det är ett gott valdeltagande bland unga väljare. Herr Adamsson svarade inte på den fråga som jag ställde angående erfarenheterna från 1966 års val. Herr Adamsson menade att erfarenheterna av det beslut som tidigare fattats om sänkning av rösträttsåldern bör avvaktas innan vi tar nästa steg. Har verkligen erfarenheterna motiverat att vi skall vänta? Har inte erfarenheterna i stället talat för att vi bör ta beslutet nu? Jag måste också konstatera att konstitutionsutskottets utlåtande, som ju borde vara ett mönster av klarhet, har föranlett mycket mångskiftande kommentarer och olika värderingar av representanter i utskottet, både från majoritetens och minoritetens sida, och även av andra riksdagsledamöter. Jag kan inte läsa konstitutionsutskottets utlåtande år 1967 på annat sätt än att detta är något mera negativt än 1966 års utlåtande. I årets utlåtande heter det att ett betänkande har framlagts, vari föreslås att myndighetsåldern skall sänkas med ett år.

Detta har också sagts av herr Nilsson i Östersund.

Herr talman! Det var som jag förmodade: herr Mundebos påståenden var synnerligen bräckligt underbyggda; det var några stickprov från Västerås och Göteborg han tog. På så löslig grund kan utskottet inte bygga sina ställningstaganden med hänsyn till vad vi sade i fjol. Innan vi har fått ta del av erfarenheterna från 1966 års val finns det inte ett klart statistiskt underlag för bedömning av i vad mån de yngre årsklasserna har mött upp och deltagit i valet. Sedan vill jag ännu en gång understryka att herr Carlshamre har läst konstitutionsutskottets majoritets utlåtande på ett riktigt sätt. Det försök som herr Mundebo gjorde att tolka uttalandet som ett ställningstagande i frågan om rösträttsålder och myndighetsålder är enligt mitt förmenande alltför lösligt underbyggt.
Herr talman! Jag hoppas att jag har läst utskottets utlåtande fel på den sista punkten, men jag kan verkligen vid genomläsning av den korta skrivningen inte få något annat intryck än det jag refererade. Sedan, herr talman, vill jag tillägga att herr Adamsson har en viss benägenhet att utelämna ord eller satser som inte passar in i hans argumentering. Jag talade om stickprovsundersökningar bland annat i dessa orter. Det finns inte anledning att nu föra en statistisk diskussion härom, men upplysningstjänsten har material också från andra orter.

Herr talman! Efter det av kammaren nyss fattade beslutet har något av det väsentligaste i de motioner som ligger till grund för detta utskottsutlåtande raserats. I motionsparet I: 472 och II: 597 har vi tagit upp frågan om en sänkning av valbarhetsåldern, varvid utgångspunkten har varit att få till stånd ett övervägande beträffande möjligheterna att samordna olika åldersgränser som reglerar medborgarnas skyldigheter och rättigheter. I detta sammanhang har vi speciellt velat aktualisera valbarhetsåldern, och i konsekvens med vår uppfattning beträffande rösträttsåldern har vi härvidlag uppställt 18 år som mål. Valbarhetsåldern bör åtminstone sammanfalla med myndighetsåldern. Med tanke på vad som här tidigare sagts och då förmynderskapsutredningens förslag om en sänkning av myndighetsåldern med ett år är ute på remiss är det självklart ganska liten chans till bifall till motionsyrkandet. Vi får väl i detta fall vänta och se hur utfallet blir i fråga om myndighetsåldern. Självklart bör valbarhetsoch myndighetsålder sammanfalla. För att ge uttryck för vår uppfattning på detta område ber jag emellertid, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som fogats till konstitutionsutskottets utlåtande nr 4.

Herr talman! Jag behöver inte spilla många ord på motiveringen. Vi avslog för en stund sedan motioner om en sänkning av rösträttsåldern till 18 år. Denna är alltså fortfarande 20 år. I reservationen kräver man att valbarhetsåldern skall sänkas till 18 år. Jag kan aldrig tänka mig att riksdagen menar att den som inte har rösträtt ändå skulle vara valbar. Jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag. vara regent och ordförande i tillförordnad regering.

Herr talman! Frågan om kvinnlig tronföljd har varit föremål för riksdagens behandling vid flera tillfällen, senast föregående år. Men hittills har de framlagda förslagen inte lett till något positivt resultat. Då högerpartiet emellertid är av den bestämda meningen, att bestämmelser om kvinnlig tronföljd bör skrivas in i grundlagen, har frågan tagits upp från högerhåll även i år. Motionerna har samma syfte som tidigare, d. v. s. att en grundlagsändring bör göras för att bereda kvinnliga medlemmar av konungahuset arvsrätt till tronen, dock utan brytande av gällande succession, samt behörighet att vara regent och ordförande i tillförordnad regering. Motionerna har emellertid i utskottet rönt samma öde som tidigare. Alltjämt finns det inom konstitutionsutskottet en majoritet som anser att frågan inte bör föranleda någon riksdagens åtgärd. Denna mening har jag för min del inte kunnat dela, och därför har jag anslutit mig till reservationen om bifall till motionen. Utskottsmajoritetens motivering är tämligen intetsägande. Det är svårt att hitta det egentliga motivet till denna negativa inställning. Majoriteten hänvisar till grundlagberedningen, som bl.a. skall överväga frågan om statschefens ställning i en modern parlamentarisk demokrati. Denna speciella fråga synes visserligen höra till dem som beredningen skall behandla, men det utgör ingen garanti för att beredningen utan vidare kommer att ta upp ärendet till prövning. Det är därför som vi reservanter ansett att grundlagberedningens direk tiv bör vidgas till att jämväl omfatta frågan om kvinnlig tronföljd. Jag vill vidare framhålla, att utskottsmajoriteten fullständigt tycks ha bortsett från kravet på likställighet mellan man och kvinna. Det har däremot varit ett av de bärande skälen för oss reservanter i vårt ställningstagande. Man stod visserligen främmande för denna princip då grundlagen skrevs, men det har dock hänt åtskilligt sedan dess. Utvecklingen har inte stått stilla utan gått vidare, och synsätten har i många avseenden förändrats, bl.a. på detta område. Vilka steg har för övrigt inte bara i vår tid tagits för att utjämna skillnaderna mellan mannens och kvinnans ställning i samhället? Likställigheten mellan könen kan väl nu i det närmaste betraktas som ett fullbordat faktum, och i dag intar kvinnan plats i de mest betydande församlingarna i vårt land, t.o.m. vid Konungens rådsbord. När man redan har gått så långt, varför är man då inte beredd att ta steget fullt ut? Jag har svårt att förstå att det under dessa förhållanden fortfarande finns krafter som går emot detta likställighetskrav. Det finns ju ingen logik i att man i ena fallet säger ja och i det andra nej då det gäller en och samma princip. Huvudsyftet med detta motstånd är tydligen ett helt annat än det som har angivits i utskot-- tets motivering. Men det är inte här, märk väl, fråga om monarki eller re-- publik utan endast om att skapa en stör-- re rättvisa inom det statsskick son vi har. Till sist vill jag endast erinra om» att kvinnlig tronföljd, som längre tillbaka har tillämpats även här i landet, så sent som i vår tid förekommer inom andra: monarkier ute i världen, såsom i England, Holland, Grekland och på senare tid även i Danmark. Någon olägenhet synes detta inte ha medfört. Man kan tvärtom ge exempel på en rad dugande kvinnliga regenter. Jag skall, herr talman, sluta med att endast framhålla den stora betydelse, som monarkien har haft i vårt land under långa tider, och den stabilitet som monarkien har givit åt landets både yttre och inre förhållanden. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Det var ju efter ganska animerade överläggningar här i kammaren och i medkammaren som riksdagen i fjol beslöt uppdra åt grundlagberedningen att överväga frågan om statschefens ställning i en modern parlamentarisk demokrati. Jag föreställer mig att utredningen i första hand måste syssla med att fundera över frågan vilka uppgifter som i en modern parlamentarisk demokrati skall vila på statschefen. När man kommit till insikt om det väsentliga problemet är man framme vid nästa uppgift, nämligen hur den person skall utses som skall anförtros alla dessa maktpåliggande uppgifter. Hans eller hennes ställning måste närmare utformas. Här anmäler sig då i första hand tre alternativ. Alternativ A — om jag så får kalla det — är att man bibehåller nuvarande monarkiska statsformer. Alternativ B är att man inför republik, vilket betyder att man skall ha någon form av president. Alternativ C är att man väljer någon tredje form, att man anförtror statschefens uppgift, som någon har föreslagit, åt riksdagens talman eller ger honom någon form av riksföreståndarskap.

Någonting annat vore ju fullständigt orimligt. Då återstår det första av mig nämnda alternativet — fortsatt monarki.

Det är helt enkelt vad motionärerna här vill. Men, ärade kammarledamöter, vad vill utskottsmajoriteten? Man skriver: »Numera har det vidare utredningsarbetet i författningsfrågan uppdragits åt grundlagberedningen, vilken bl.a. skall överväga statschefens ställning i en modern parlamentarisk demokrati. Med hänsyn härtill finner utskottet ej skäl till någon riksdagens åtgärd i anledning av förevarande motioner.» Men vad menar då utskottet med det? Om utskottet menar att det är självklart att den kvinnliga tronföljden härvid skall utredas av grundlagberedningen, kunde utskottet kosta på sig att säga det. Om utskottet däremot menar att det är självklart att någon kvinnlig tronföljd icke skall förekomma i det monarkiska alternativet och att den saken förty icke kräver någon utredning, skulle man ha sagt det. För högerpartiets del är denna fråga ganska klar. Vi önskar ha monarkien kvar och har i andra sammanhang starkt understrukit det kravet men — som de båda föregående talarna redan sagt — det är inte det som vi skall diskutera i dag. Det är inte det som är överläggningsämnet. Att man i en modern parlamentarisk demokrati med monarkisk styrelseform skulle göra åtskillnad mellan man och kvinna, när det gäller det högsta statsämbetet, förefaller oss ofattligt gammaldags. Jag har roat mig med att bläddra litet i historien och finner att vi hade kvinnlig tronföljd i Sverige genom Stockholms arvförening 1590 och Norrköpings arvförening 1604. Jag vill dock erinra om att Erik XIV till frågan om kvinnlig tronföljd måhända hade en inställning liknande den som utskottsmajoriteten har, när han sade att »alla kvinnspersoner är odugliga till regementet». Märkvärdigt nog var det drottning Kristina som föranstaltade om att man skulle gå ifrån den kvinnliga tronföljden. Hon anför i något uttalande: »Sverige behöver en kung som kan sitta till häst och som kan föra an i krig.» Så blev det då från 1650 till 1682 ett mellanspel där det bara fanns s.k. agnatisk, d. v. s. manlig tronföljd. Vid 1682 års riksdag väcktes dock förslag om införande av kvinnlig tronföljd, och detta genomtrumfades utan några svårigheter i ständerna. Sedan hade vi kvinnlig tronföljd fram till 1809. Ärade kammarledamöter — och jag vänder mig i detta sammanhang alldeles särskilt till de ärade kvinnliga ledamöterna av denna kammare, om det inte kan anses olämpligt att göra åtskillnad: Vi lever inte i mitten på 1600 talet. Det är visserligen sant, att kung Gustaf Adolf kan sitta till häst, men knappast för att föra an i krig. Ej heller lever vi bland 1809 års män, som just blivit uppskakade vid förlusten av Finland och gärna tänkte sig en manhaftig konung som kunde återerövra Finland. Nej, vi lever i en annan tidsålder. Jag kan förstå att det finns människor, som inte vill ha monarki, utan vill ha republik. Jag håller inte med dem, men det är en annan sak.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

Herr talman! Herr Cassel blev riktigt lyrisk i sista delen av sitt anförande.

Innehållet i den här aktuella reservationen innebär — översatt till mera begriplig svenska — att riksdagen skall upptaga förhandlingar med familjen Bernadotte om kvinnlig tronföljd. Vi kan dock inte ensamma bestämma om det avtal som en gång slöts. I sakfrågan vill jag säga till herr Cassel att om situationen hade varit den att vi skulle välja regent är jag den förste som är med på att vi skulle kunna välja antingen en manlig eller kvinnlig, men det är inte den frågan som är aktuell här, utan diskussionen rör sig om ett avtal om arvsrätt. Jag har mycket svårt att inse, herr Cassel, att detta har något med den aktuella könsrollsdebatten att göra. Jag kan inte fatta 1ogiken i ett sådant resonemang. Våra ståndpunkter är så skilda från varandra att det förefaller som om vi skulle ha svårt att föra diskussionen på samma plan. Utskottets utlåtande kanske inte heller alldeles klart ger uttryck för de olika åsikterna i detta avseende. Den aktuella situationen är ändå den som herr Cassel framställde på ett skickligt och mästerligt sätt när han talade om vilka alternativ man kan tänka sig beträffande statsskicket i fortsättningen — om vi skall ha monarki, republik eller, som han uttryckte det, en riksföreståndare, varvid man kan tänka sig talmannen eller någon annan som den främste företrädaren för vårt land. Vi får väl avvakta och se vad utredningen kommer fram till härvidlag.

Jag föreställer mig att det därvidlag inte blir några meningsmotsättningar. Jag har emellertid mycket svårt att tänka mig att det moderna svenska samhället skulle välja monarki, därest familjen Bernadotte dör ut.
Tillåt mig säga, herr talman, att herr Adamsson förvånar mig. Man brukar säga att det finns de som är konungsligare än Konungen själv. Men att, som herr Adamsson, betrakta den nuvarande successionsordningen som någon sorts : privaträttsligt avtal mellan Svea rikes ständer, om jag får använda det uttrycket, och huset Bernadotte är ju att anlägga en ganska formell och gammaldags syn. Det är alldeles uppenbart att riksdagen härvidlag är suverän att besluta. Om man finner den ena statsformen vara att föredraga framför den andra kan man naturligtvis inte vara bunden av något slags avtal med ett konungahus, utan man får fatta beslut om den statsform man vill ha. Kanske beslutar man sig då — jag håller allt detta öppet, eftersom det är föremål för utredning — för monarki. Jag hoppas för min del att man fattar beslut i den riktningen. Då måste man väl också vara fri att säga om man i denna monarki. skall ha samma arvsrätt eller samma valbarhet för kvinna som för man. Att man skall kunna fundera också över detta utan att på något sätt vara bunden finner jag fullkomligt självklart.

Herr talman! Jag skall inte gå in i en statsrättslig debatt i detta sammanhang. Låt oss säga att riksdagen är suverän, herr Cassel, men är det då inte ganska omänskligt att riksdagen skall genom lagstiftning tvinga stackars arvingar till familjen Bernadotte att uppbära ämbeten som de kanhända inte vill ha. Det är väl ändå ganska omänskligt att handla på det sättet?
Herr talman! Men, herr Adamsson, ingen människa har väl tänkt sig att man skall påtvinga dem ett ämbete som de inte vill ha.

Herr talman! Jag begärde ordet när ag hörde herr Magnusson i Tumhult ala om likställighet mellan medborgare, alltså mellan män och kvinnor. Låt mig bara konstatera att herr Magnusson i Tumhult, om han hade fullföljt sitt resonemang, ju måste ha krävt att likställigheten skulle komma till synes i den svenska författningen. Likställigheten gäller ju bara inom huset Bernadotte, men efter vad jag kan förstå gäller författningen för hela det svenska folket.

Herr Hamrin sade att det inte får göras åtskillnad mellan män och kvinnor, och han menade väl att utskottsmajoritetens uppfattning skulle vara ett uttryck för att man på det hållet accepterar en åtskillnad. Så är det naturligtvis inte, men om herr andre vice talmannen skulle som läkare uttala sig om lämpligheten över huvud taget av att låta ämbeten gå i arv, så skulle han säkerligen komma att redovisa märkliga saker! Herr Cassel gjorde en historisk återblick till drottning Kristina. Om jag inte tar alldeles fel, så sade drottning Kristina visserligen att det behövdes en kung som kunde sitta till häst, men den konsten kunde ju hon också. Ändå måste vi väl erkänna att drottning Kristina aldrig kunde regera och att hon inte hade något som helst sinne för svensk egendom och känsla för svensk allmoge. Om något exempel avskräcker från att försöka det system herr Cassel förordar, så är det väl drottning Kristina. Ingen utställning kan dölja att drottning Kristina är ett synnerligen olämpligt föredöme. Märkligt nog talade herr Cassel också om att herr Adamsson ville hävda ett privaträttsligt avtal mellan huset Bernadotte och svenska staten. Vad är det då herr Cassel har hävdat? Jo, att detta privaträttsliga avtal skall byggas ut på ett fullständigt odemokratiskt sätt — ingenting annat! Om herr Cassel verkligen är demokrat och menar allvar med talet om likställighet, finns det ju enligt mitt sätt att se ingen annan möjlighet än att han också drar konsekvenserna därav och då får välja mellan sina egna båda sist nämnda alternativ. Det första bör även ur hans synpunkt vara uteslutet.

Det står i Verner von Heidenstams Medborgarsång: »Det är skam, det är fläck på Sveriges baner, att medborgarrätt heter pengar.» Jag måste säga att för mig är medborgarrätten och likställigheten mellan män och kvinnor eller mellan medborgare över huvud taget så väsentlig, att en ny författning måste beakta denna sak. Enligt min uppfattning har heller ingenting nytt inträffat sedan föregående år, varför jag inte kan förstå reservationen och de utläggningar som föranletts av densamma. Jag ville emellertid ge min uppfattning på denna punkt till känna, därför att jag förutsätter att författningsutredarna verkligen skall ha sinne för den demokrati som vi med möda har erövrat i vårt land och dra konsekvenserna därav.
Herr talman! Herr Lundberg missuppfattar ofta överläggningsämnet och får därigenom tillfälle att utveckla ett starkt patos. Jag och alla andra vet att herr Lundberg inte tycker om drottning Kristina, men jag tror inte att hon i sin himmel bryr sig så mycket om det. Men det är i detta sammanhang lustigt att konstatera att drottning Kristina och herr Lundberg har precis samma uppfattning — inte om herr Lundberg utan om den kvinnliga tronföljden. Herr Lundberg ifrågasätter om jag är demokrat, och det får han gärna göra. Vad jag har sagt är att det är i detta hus som man skall fatta beslut om vilken styrelseform vi skall ha. Och det tycker jag är ett ganska demokratiskt yrkande. Herr Lundberg börjar nu att dividera om, huruvida vi skall ha demokrati eller republik. Det är inte det frågan här gäller, och alla vet för övrigt att herr Lundberg är republikan. Frågan är: Om utredningen kommer fram till att vi fortsättningsvis skall ha monarki, skall då bara karlar få ärva kronan eller väljas till monarker, eller skall kvinnor ha samma chans? Om herr Lundberg läser protokollet och tänker efter litet grand, kanske herr Lundberg förstår att frågan bara gäller detta.
Herr talman! Jag. vill endast påpeka för herr Lundberg, att jag drog upp em del paralleller för att visa hur långt man kommit på en del andra områden i fråga om likställighetskravet. Jag nämné de också, att jag vill ha frågan om kvinnlig tronföljd inskriven i grundlagen — vår främsta författning.